Herr talman! Jag lovar herr Sjönell att jag inte skall lägga pannan i djupa veck för att undersöka vilka budgetskäl som kan anföras för att icke biträda denna motion. Men jag har ändock vissa synpunkter som jag tycker är beaktansvärda vid bedömningen. En styrelse av denna art bör ju ha förutsättningar att sammanträda och att arbeta effektivt. Därför har man valt att utse en styrelse med enbart fem ledamöter. Om man vidgar styrelsen innebär detta — det känner samtliga kammarens ledamöter till — att svårigheterna att samla styrelsen ökas, ty det rör sig regelmässigt om strängt upptagna personer. Detta är ett skäl. Och ett ytterligare skäl är att en ökning på sätt herr Sjönell vill förorda utlöser motsvarande krav på en del andra områden. Till slut står man då, om man följer denna vänliga linje som herr Sjönell talar för, i den situationen att styrelsen är så stor att arbetsresultatet blir lidande. Det är mot denna bakgrund, herr talman, som jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Med anledning av vad herr Lindholm senast yttrade vill jag bara framhålla, att är en styrelse effektiv med fem personer, så torde den inte bli särskilt mycket mindre effektiv om man ökar antalet ledamöter till sju. Däremot skulle jag kunna föreställa mig att styrelsen bleve ineffektiv om den utökades till 12 eller 14 personer, men det är ju ändå inte föreslaget. Herr Lindholm uttrycker farhågor för att styrelsen till äventyrs skulle kunna bli så stor som att omfatta 12 eller 14 personer, därför att olika grupper skulle kunna komma med i spelet och anmäla intresse av att få vara företrädda i styrelsen. Men jag tycker faktiskt att det inte är annat än den obotfärdiges förhinder, när herr Lindholm anför dessa skäl. Kretsen av presumtiva styrelseledamöter är nämligen redan på förhand starkt begränsad genom en bestämmelse i 18 av stadgarna för institutet.

Men jag kan inte förstå varför bara storindustrin skall få ha representanter med i styrelsen för detta institut, då institutet så markant avsetts arbeta just för den mindre industrins intressen. Jag tycker det är fullkomligt självklart att den mindre industrin skulle kunna komma med i detta sammanhang. Och jag tror — till skillnad från herr Lindholm — inte att styrelsen skulle bli mindre effektiv, om det kommer med två representanter från den mindre och medelstora industrin. Jag tror att den skulle bli mer effektiv genom att ökad sakkunskap skulle ställas till förfogande.
Herr talman! Just den argumentering som herr Sjönell förde kommer som ett brev på posten om man biträder hans yrkande. Vi bör nämligen komma ihåg att industrin inte i och för sig är ett enhetligt begrepp utan inrymmer många olika branscher. Om herr Sjönell får två branscher företrädda, kommer de andra att med hans egen argumentering begära att även få vara med. Enligt min mening måste vi se till att styrelsen blir arbetsduglig, och detta önskemål får vi bäst tillgodosett genom att ha en liten styrelse. Det är nämligen att märka, herr talman, att det i debatten icke vare sig nu eller tidigare har anförts att styrelsen på något sätt har misskött sin verksamhet, och själva verksamheten är ändå det väsentliga. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I reservation 5 föreslås ett anslag till Aktiebolaget Atomenergi för dess verksamhet på 86 miljoner kronor, d. v. s. 6 miljoner kronor mindre än vad Kungl. Maj:t föreslår. Det har från sakkunnigt håll såväl utanför bolaget som inom dess ledning framförts att en koncentration av bolagets verksamhet till vissa centrala arbetsuppgifter skulle vara lämplig och leda till en ökad effektivitet, inte minst när det gäller vidareutvecklingen av atomenergien för fredligt utnyttjande. Vi reservanter delar denna uppfattning. Oskarshamnskraftverkets tillkomst har skett på enskilt initiativ. Dess produktion kommer att baseras på anrikat uran. Detta innebär en för svensk atomkrafts utnyttjande betydelsefull utveckling, och det möjliggör också för Aktiebolaget Atomenergi att koncentrera sin verksamhet. Man skulle här också kunna minska kostnaderna för administration och service. Såsom tidigare nämnts från talarstolen har vi, när det gäller teknisk och naturvetenskaplig forskning, föreslagit vissa anslagshöjningar. Det bör också uppmärksammas att bolagets inkomster av tjänster som utförs för beställare är mycket blygsamma. Vi anser därför att det bör vara möjligt för bolaget att med den erfarenhet som det förvärvat inom reaktorområdet kunna utveckla det kommersiella utbytet av sådana tjänster och förstärka bolagets inkomstsida. Av dessa skäl ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 5. Beträffande Ranstad vet vi att verket, såsom det står i statsverkspropositionen, provkörts med tekniskt goda resultat. Det ekonomiska resultatet är emel Jlertid klart otillfredsställande, vilket har sin grund i att den internationella prisutvecklingen på uranområdet medfört att Ranstadsverket inte har förutsättningar att kunna bedriva en lönande produktion. För att få fram en lönande verksamhet måste verket ha en annan inriktning på sin produktion. En annan lösning vore att det inträffade en prisökning på uran, men knappast någon räknar väl med att det inom en snar framtid kommer att bli en sådan utveckling. Vi har mycket stora skifferreserver i Billingen, men vi vet alla att det är en mycket låg uranprocent i denna skiffer. Nu står alltså Ranstadsverket färdigt. Det har kostat bortåt 150 miljoner kronor. Som vi säkerligen erinrar oss har verkets tillkomst i hög grad motiverats av beredskapssynpunkter. Nu anses tydligen av flera skäl att Ranstadsverkets roll och betydelse ur beredskapssynpunkt väsentligt minskats. Sålunda har verkets kapacitet ansetts vara mycket begränsad, om vi skulle komma in i ett avspärrningsläge. I detta sammanhang får man inte bortse från det viktiga förhållandet att utnyttjandet av Ranstadsverket i ett avspärrningsläge hänger samman med frågan hur de nya atomkraftverken kommer att byggas upp och inriktas. Marviken skall t.ex. inte utnyttja naturligt uran utan inriktas på att utnyttja lätt anrikat uran för att få högre effekt och bättre ekonomi. Detta förutsätter import. De enskilda intressenternas atomkraftverksprojekt nära Oskarshamn inriktas också på att utnyttja lätt anrikat uran. Detsamma är förhållandet med det mycket stora kraftverk som vattenfallsverket projekterar för anläggande på västkusten. Dessa kraftverk följer alltså inte den s.k. blågula linjen med utnyttjande av naturligt uran och tungt vat ten, utan de avses för lätt anrikat uran som måste importeras. Bakgrunden till handelsministerns uttalande att beredskapssynpunkten måste tillmätas mindre vikt är att importoch lagringsmöjligheterna har ändrats, inte minst genom det avtal på 30 år som den svenska regeringen i fjol träffade med Förenta staterna. Det ger oss möjligheter till en import som är tillräcklig för i varje fall överskådlig tid. Det förutsätter också en inspektion av våra anläggningar och av hur vi utnyttjar det bränsle som vi skaffar oss. Av kostnadsskäl är det, med den teknik som vi nu känner till, helt uteslutet att Sverige skulle kunna uppföra ett eget anrikningsverk. Utvecklingen på atomenergiområdet förefaller på vissa viktiga områden ha gått i en annan riktning än statsmakterna tidigare har utgått från.

Det är naturligtvis inte lätt för oss lekmän att göra tvärsäkra uttalanden beträffande de olika meningar som framföres i denna debatt. Jag tror dock att det är viktigt att debatten fortsätter, eftersom den kan ge oss lekmän ett säkrare underlag för våra avgöranden. Utvecklingen på reaktorområdet står inte stilla. Vi känner alla till den diskussion som föres och den forskning som bedrives för att utveckla exempelvis de snabba s.k. bridreaktorerna, som har ett helt annat behov av bränsle och en helt annan ekonomi. Beträffande Ranstadsverket föreslås nu en viss fortsatt verksamhet där i avvaktan på den utredning som skall göras om verkets fortsatta drift och därmed sammanhängande problem. Det gäller bl.a. frågan om man kan starta en an nan lönande produktion på skifferbasis. I dagens nummer av Dagens Nyheter har en skribent berört detta problem. Om jag har fattat det rätt har han ifrågasatt om inte ett utnyttjande av lakrester eller ett direkt utnyttjande av skiffer — de är väl närmast för byggnadsändamål som man tänker sig detta — skulle kunna innebära vissa strålningsrisker och leda till att vi får helt nya miljöproblem. Jag tänker inte ge mig in på några spekulationer om den saken. Jag utgår från såsom någonting självklart att den undersökning, som nu görs om Ranstadsverkets framtid och ett eventuellt startande av någon annan produktion, kommer att med utnyttjande av den expertis som finns inom landet försöka belysa problemet, så att vi får klarhet även i det. Jag ber med dessa ord, herr talman, att ännu en gång få yrka bifall till reservationen 5.

Herr talman! Jag skall inte gå in i någon längre diskussion om anslaget till atomenergiverksamheten. Det förekom ju en längre debatt vid fjolårets riksdag i denna fråga, och efter densamma tycks det som om en delvis annan bedömning har fått göra sig gällande och vissa projekt av alltför vittsyftande karaktär har kunnat dämpas. Enligt vår mening — som har kommit till uttryck i mittenmotionerna — bör vissa utgiftsminskningar beträffande verksamheten kunna företas. På sakkunnigt håll har man ansett en koncentration av AB Atomenergis verksamhet till vissa centrala arbetsuppgifter vara ändamålsenlig. Vi ansluter oss till denna uppfattning. Kostnaderna för administration och service kunde då också nedbringas. En del av den vid AB Atomenergi bedrivna forskningen skulle kunna inskränkas. Däremot är det, såsom jag tidigare i dag framhållit, angeläget att samhällets totala forskningsresurser ökar. I fråga om Ranstadsverket kan jag instämma i vad herr Eliasson i Sundborn nyss yttrade. Med hänvisning till vad jag har anfört ber jag att få yrka bifall till den vid punkten 39 fogade reservationen nr 5 av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! De frågor som behandlas i detta avsnitt påverkas av åtskilliga ovissa faktorer, och det är därför som Kungl. Maj:t har tillsatt vissa utredningar som har till uppgift att belysa hela denna problematik. Då statsutskottets femte avdelning besökte Ranstad fick vi en mycket ingående redogörelse för de olika problem som man där arbetar med.

Under sådana förhållanden vill jag, herr talman, inte gå in på någon närmare debatt om de ting som har berörts av herrar Eliasson i Sundborn och Nelander. De tingen är nu föremål för utredning, och det är för tidigt att ta ställning till dem innan utredningarna är färdiga. Det är också förenligt med gammal god riksdagspraxis att vänta i ett sådant fall. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vi står här inför ett av de både budgetmässigt och samhällsekonomiskt största beslut som skall fattas vid denna riksdag. Det är klart att man kan föra det resonemang som herr Lindholm nyss gjort och som har förts i många år här i kammaren, att riksdagen bör avhålla sig från att ta någon ställning i dessa svåra frågor, som befinner sig under utredning, och i stället överlämna dem helt åt experterna. Jag skulle tvärtom vilja säga att det, eftersom det nu sitter en utredning, är viktigt att vi ger uttryck för vår syn på denna problematik, i synnerhet om vi råkar ha en relativt bestämd uppfattning; en opinionsyttring är här värdefull. Därför skall jag, herr talman, tillåta mig att något avvika från regeln att vi inte tar upp någon diskussion utan bara suddar över och går vidare. Jag gör detta inte minst av den anledningen, att det till min stora förvåning uppläts ett betydande utrymme i en TV-sändning häromkvällen åt chefen för det statliga företag som är verksamt på detta område. Han fick utan någon diskussionspanel utveckla sina uppfattningar, som var mycket subjektiva, liksom företagsledares synpunkter på sina egna företags verksamhet i regel är. Jag skall gärna erkänna, herr talman, att jag blev något förvånad över att man ansåg det lämpligt att vid detta tillfälle tillåta en sådan typ av opinionsbildning i ett så stort och viktigt ämne. Efter att ha gjort dessa allmänna reflexioner skulle jag vilja instämma i vad herr Nelander nyss sade om att det efter den allmänna debatt i detta ämne som vi hade vid fjolårets riksdag har inträtt något av en klimatförändring. Det viktigaste som därvidlag har skett är otvivelaktigt att den svenska regeringen med Förenta staterna har ingått ett 30-årsavtal som ger oss möjlighet att utan svårigheter köpa anrikat uran i de betydande kvantiteter, som vi, såvitt jag kan förstå nu, kommer att behöva.

Jag måste kondolera statsrådet Lange för att han vid denna tidpunkt, när vi verkligen övergår till någonting nytt och löftesrikt på detta område, inte längre är huvudman i regeringen för denna verksamhet. Jag kan i stället gratulera statsrådet Wickman till att han har fått träda till just vid denna tidpunkt. Eftersom jag inte känner till vad som har skett bakom kulisserna, vet jag inte om det är en slump att detta sker samtidigt som avtalet har träffats, men jag betraktar i varje fall avtalet såsom ett gott omen. Vi måste se på de ekonomiska proportionerna i den här frågan. Herr Eliasson i Sundborn nämnde nyss att Ranstadsanläggningen, som nu är fullbordad och under provkörning, har kostat i det närmaste 150 miljoner kronor; men hela verksamheten som sådan har kostat ungefär 1500 miljoner kronor av skattebetalarpengar!

Men detta att det är andra intressenter än regeringen och naturligtvis framför allt AB Atomenergi, det: statliga bolaget, som har framtvingat denna utveckling, gör ju i och för sig inte förtjänsten av att avtal har träffats mindre. Jag är den förste att helt uppriktigt och generöst uttrycka min glädje över det.

Det ena är Ågestaverket. Som alla vet uppges ju detta, efter att ha blivit betalt och förräntat, gå med en förlust på ungefär 20 miljoner kronor om året — detta var anledningen till att Stockholms stad inte ville överta det, när en förfrågan härom riktades till staden. Det andra är Marviken-anläggningen, som ännu inte är fullbordad. Vi vet emellertid redan nu att den icke kommer att bli av den art som den var projekterad på grund av att den metod, överhettningsmetoden, som skulle ge liksom toppen på produktionseffekten, inte kan användas. Jag har i min motion, herr talman, föreslagit, att man icke skulle ge pengar till tungt vatten förrän man vore säker på att anläggningen uppfyller alla krav ur säkerhetsoch trygghetssynpunkt. Detta skrev jag vid en tidpunkt innan det var klart att överhettningen skulle slopas. Så länge den var aktuell, menade expertisen här i landet, att det kunde vara högeligen riskabelt att sätta i gång med en anläggning som vore oprövad och om vilken man inte visste, huruvida den komme att hålla för de särskilt svåra och hårda påfrestningar som överhettningsmetoden innebure. Nu är den saken ur världen, och därför är min motion i den delen inaktuell. Men den omständigheten att överhettningsmetoden inte kan användas innebär, att det ekonomiska utbytet av Marvikenreaktorn icke kan bli det som man på projektstadiet hade räknat med.

Jag kan självfallet inte uttömmande besvara den frågan, men jag anser att man har skyldighet att försöka bilda sig en uppfattning i frågan. Pengarna får ju inte vara helt bortkastade sedan vi satsat så många miljoner på uppbyggandet. Jag kan inte förstå annat än att AB Atomenergi har, icke en organisation, men en personal som i utomordentligt hög grad är skickad att vara en mycket fin expertis då det gäller den fortsatta såväl teoretisk-vetenskapliga som teknisk-praktiska forskningen. Det finns personer i AB Atomenergi som därvidlag fyller även internationellt sett mycket höga krav och, herr talman, jag räknar detta som den största tillgången när det gäller denna verksamhet att vi har fått en kader av experter på detta mycket svåra område. Nu gäller det att utnyttja den.

Jag har tidigare från denna talarstol framhållit, och jag upprepar det och hoppas att det skall få större effekt med den nya ledning som tillträtt för denna verksamhet på den politiska sidan, att det ändock, herr talman, är någonting förnedrande i att man skall behöva gå krokvägar, nästan bakvägar, för att få fram rätt elementära fakta om en på det statliga området så dyrbar verksamhet som denna. Redan detta att våra vetenskapsmän på detta område måste få tillgång till de rön och erfarenheter som gjorts inom den svenska atomforskningen är ett avgörande skäl för att bolagsformen bör omprövas. Hittills har även vetenskapsmännen varit helt beroende av bolagsledningen i fråga om utlämnandet av uppgifter.

Det kan ändå inte få gå till på detta sätt. Tillvägagångssättet motiveras med att de enskilda företagen tillämpar denna praxis. Men det är klart att det kan vara riktigt när det gäller att skydda vissa tillverkningshemligheter med hänsyn till konkurrentföretag. AB Atomenergi bedriver emellertid en forskning för att ge god service åt andra företag, inte för att hemlighålla uppgifter på det här sättet.

Jag hoppas först och främst att Studsvik, när vi nu kommer in i en ny era på detta område, förvandlas till en ren forskningsinstitution. Om den skall sortera under universiteten, tekniska högskolan eller under någon annan huvudman lämnar jag därhän, men det måste bli en fri forskning jämställd med annan högkvalificerad forskning här i landet. Får jag så säga några ord om vad dessa pengar skulle betyda om de anslogs till forskning. Jag nämnde nyss, att denna verksamhet hittills kostat 1500 miljoner kronor. Jag har på förfrågan fått veta, att vad forskningsråden hittills sammanlagt fått inte uppgår till halva det beloppet. Man förstår då vilken fantastisk betydelse det skulle få för svensk forskning om dessa pengar disponerades på annat sätt än för detta mångåriga experimenterande inom ett bolag. Beträffande AB Atomenergis förvandling tror jag att det är absolut nödvändigt att vi får till stånd en helt annan typ av samarbete mellan expertisen på detta område. De som arbetar i offentliga och enskilda tekniska laboratorier behöver helt andra kontakter än de hittills kunnat få på grund av de principer som varit vägledande för AB Atomenergi. Ett samarbete över hela linjen skulle kunna bli av utomordentligt stort värde, och jag hoppas att statsrådet Wickman skall hjälpa till att även i den delen föra utvecklingen framåt. Jag skulle också vilja uttala förhoppningen att en intimare samverkan kom - mer till stånd med konstruerande och tillverkande företag. Vi är lyckliga nog att ha åtminstone ett företag här i landet som tillverkar de större sakerna, medan vi har flera företag som tillverkar reaktordelar och andra i och för sig ingalunda oviktiga detaljer. Här skulle kunna göras betydande insatser till förmån för svensk forskning, svensk kraftförsörjning och inte minst för svensk ekonomi.

Orsaken till att Hannes Alfvén nästa budgetår lämnar Sverige och sin forskning här hemma är följande. Han får visserligen ett betydande anslag via forskningsråden. Men eftersom plasmaforskningen är en kolossalt stor och om fattande teknisk forskning — forskningsinstitutet är nästan som en fabrik med mycken sinnrik utrustning — har forskningen blivit ganska dyr. Det har därför inte räckt med de anslag han fått, och det ansågs ligga helt i linje med uppgifterna för svensk atomforskning och därmed för AB Atomenergi, att till plasmaforskningen, som framför allt tar sikte på vår kraftförsörjning för all framtid, lämna dessa pengar. Jag skall inte gå in på professor Alfvéns historieskrivning i Vi. Han har den uppfattningen — och jag tycker att han kan ange goda skäl för den — att anslagets nedprutning står i samband med reservationen mot den Marvikenpolitik som drevs av bolaget.

De pengar som gått till Alfvéns forskning torde vara de bäst använda pengarna av hela det stora anslaget till AB Atomenergi. Eftersom jag har mig bekant att han bundit sig i Förenta staterna och Sovjetunionen endast för nästkommande år, så skulle jag vilja hemställa till statsrådet Wickman att inom regeringen energiskt plädera för att vi får tillbaka plasmaforskningen i Sverige. Antag att man med denna forskning kan komma till rent epokgörande resultat! Det vore då en nationell förlust av oöverskådlig räckvidd om de resultaten inte uppnåddes här i landet. Detta är ändå viktigare för vår kraftförsörjning än kanske något annat. Låt mig till sist säga några ord beträffande Ranstad. Jag har motionerat om att vi skulle ta bort anslaget till Ranstad, inskränka driften och lägga ned det och därför anslå ett belopp för övergångskostnader. Jag förstår dem här i kammaren som säger att man av kommunala och lokalpatriotiska skäl måste ha någon ersättning innan man lägger ned Ranstad; dylikt ligger ju nära till hands för oss alla. Men å andra sidan måste jag säga att det inte är svårare att bedöma ett sådant här företags ekonomi och framtida bärighet än att bedöma ett järnverks eller ett vanligt gruvföretags. Vi lägger utan vidare ned gruvor i Bergslagen och tycker inte att det är någon nationell olycka, men att ta bort Ranstad skulle vara en katastrof! För att motivera sin ståndpunkt tar man till så fina ord att man säger att man för att upprätthålla svensk beredskap på detta område måste behålla Ranstad. Jag har tidigare försökt belysa innebörden i denna beredskap, och jag hade faktiskt tagit med mig en del material för att göra det i dag också, men när jag slog upp en av dagens morgontidningar fann jag där en artikel författad av Klas Jirlow, som veterligen är en av landets erkända reaktorexperter. Han visar där i klara siffror att hur man än gör, så någon beredskap blir det inte fråga om. Ranstad kommer bara att fylla en liten del — jag vill minnas 4 procent — av det behov som vi kommer att ha för redan nu färdigställda anläggningar. Det är alltså ingen beredskap. Det hela är en fiktion, som jag tillät mig att säga i fjolårets debatt, och det förblir det. Det kommer inte att rädda några arbetstillfällen i Västergötland och Skaraborgs län. Det vore mycket bättre att få bort det och att i stället använda pengarna till att anlägga ett lönsamt företag, som så småningom kan stå på egna ben. Detta företag är dömt att bli sämre och sämre, därför att det inte fyller någon som helst uppgift. Jag har kanske nu upptagit tiden ailtför länge, men jag har faktiskt av mitt samvete tvingats att ta till orda i denna sak. Jag har nämligen under många år haft klart för mig hur viktigt det är med en upprensning av hela den verksam het det här gäller, så att de stora summor det rör sig om kan användas på riktigt sätt för riktiga ändamål. Herr talman! Som en demonstration mer än i förhoppning om framgång ber jag att få yrka bifall till min motion, II: 696.

Herr talman! I motionerna II: 395 och 1: 303 har tagits upp frågan om sänkning av vattenfallsstyrelsens eltaxor i Norrland. Lokaliseringsutredningen förordade att till de lokaliseringspolitiska medlen i en aktiv lokaliseringspolitik även borde höra sänkning av vattenfallsstyrelsens eltaxor i Norrland. Ut redningen konstaterade att även en relativt måttlig sänkning av taxorna för norrlandsindustrierna skulle i icke oväsentlig grad stärka företagens konkurrenskraft och därmed skapa förutsättningar för ökad produktion och sysselsättning. Priset på elkraften inverkar givetvis på kostnadsläget inom handel och serviceverksamhet i övrigt liksom på de enskilda hushållens utgifter. En generell taxenedsättning kan därigenom få en viss effekt på levnadskostnaderna och indirekt förbättra produktionsbetingelserna i Norrland. Enligt tillgängliga uppgifter är elkraftförbrukningen tre gånger så stor per arbetare och år i Norrland som i Svealand. Detta sammanhänger givetvis med att den tunga exportindustrien i stor utsträckning är belägen i Norrland, men även den lättare industrien förbrukar där mer elkraft per capita än i övriga delar av landet. När man tar ställning till denna fråga bör man beakta de naturliga förutsättningar för elkraftsproduktion som föreligger i de norra delarna av landet. Av den elkraft som produceras i landets nordliga delar beräknas hela 85 procent bli överförd till sydligare delar. Trots en relativt hög förbrukning per capita utgör alltså den produktion av elkraft, som vattenfallsverket avsätter i Norrland, endast 15 procent av totalproduktionen. Det borde därför inte vara omöjligt att sänka priset på den elkraft som levereras till det nordligaste området.

Jag ber, herr talman, därför att få yrka bifall till utredningsförslaget i reservation 6 b vid punkten 42.

Herr talman! I reservation 6 a föreslås en anslagsminskning med 5 miljoner kronor. Kungl. Maj:t har föreslagit ett investeringsanslag på 360 miljoner kronor, medan vi förordar 355 miljoner kronor med hänsyn till att det även på det statliga området kan vara nödvändigt med en viss återhållsamhet i byggandet. Vad reservation 6 b beträffar har herr Öhvall närmare utvecklat de synpunkter som motionärerna och vi reservanter anlägger på den betydelse som elkraftsförsörjningen och därmed också taxesättningen inom det norrländska taxeområdet har för utvecklingen av näringsliv och sysselsättning i denna del av landet. Det finns efter detta anförande inte mycket att tillägga, eftersom vi har framfört samma synpunkter under flera år. Vi finner det angeläget att man gör en snabbutredning och lägger fram ett förslag till nästa års riksdag. Det kan invändas att vissa reduktioner av vattenfallsverkets eltariffer har gjorts.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

Herr talman! Vi brukar ju varje år diskutera eltaxan i Norrland. I tidigare debatter har upplysts att vattenfallsstyrelsen tar ut en lägre avgift i Norrland än i övriga Sverige även sedan till taxan i södra Sverige lagts de kostnader som distributionen av elkraften leder till. Styckevis torde man sålunda redan i det taxesystem som tillämpas ha beaktat de synpunkter som motionärerna gjort sig till talesmän för. Det är också därför som utskottet i år, liksom tidigare, inte velat biträda motionsyrkandet. Vad gäller det totala anslaget till kraftstationer anförde herr Eliasson i Sundborn att det bör vara en viss återhållsamhet med det statliga byggandet. Jag skulle tro att detta är ett uttalande som herr Eliasson vid närmare eftertanke helst såge att han inte gjort.

Det begärda anslaget bygger på de beräkningar som gjorts, med ett tillägg för oförutsedda saker. När det gäller en investering av ett så stort belopp som här förordas, torde det ur utskottets synpunkt icke föreligga någon sakligt grundad anledning till erinran mot den försiktighetsåtgärd som Kungl. Maj:t vidtagit i detta avseende. Jag ber, herr talman, att med stöd av det anförda få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är riktigt, herr Lindholm, att denna fråga behandlats flera gånger i denna kammare, men det är inget skäl för att vi skulle avstå från att återkomma när vi tycker att denna taxesänkning bör genomföras. Enligt mitt sätt att se är en sänkning av eltaxorna faktiskt en av de mest användbara åtgärderna när det gäller att förbättra produktionsbetingelserna, även om det inte i och för sig betyder att man kan lita på att det skall vara avgörande. I de sammanhang där den sätts in har den dock en betydelse, och dessutom kan man väl betrakta just denna sänkning såsom relativt konkurrensneutral i de sammanhang där den används och inom regionen. Jag vill också påpeka att LO och ett flertal andra remissorgan ansåg att just en taxesänkning var en av de åtgärder som var lämpliga i detta sammanhang.

Herr talman! I en interpellation ställd till handelsministern, vilken överlämnats till mig för besvarande, har herr Petersson frågat dels om min bedömning av lapplandsmalmens avsättningsmöjligheter för framtiden, dels om jag anser att en medverkan från LKAB:s sida i oljeletning i Östersjön kan anses vara förenlig med företagets gällande bolagsordning. Jag vill svara följande. De nuvarande avsättningssvårigheterna för lapplandsmalmen har delvis sin grund i konjunkturförhållanden, som knappast kan väntas bestå. När stålpro duktionen kommer ur den vågdal, som den nu befinner sig i, stiger också förbrukningen av malm, och då kan man vänta att den svenska malmexporten ökar igen. I sammanhanget vill jag betona, att andra leverantörer i allmänhet har drabbats hårdare än LKAB och att tillbakagången inte inger särskilda betänkligheter beträffande lapplandsmalmen. Jag är inte heller beredd att hålla med herr Petersson om att en kris har inträtt för malmexporten. Den utomordentligt goda malmkonjunktur som rådde under 1950-talet och i början av 1960-talet kan närmast beskrivas som en Överkonjunktur, och det är ganska naturligt att en viss tillbakagång inträffat. Jag är emellertid medveten om att vissa farhågor kan råda för framtiden. Det starkt ökade utbudet av malm på världsmarknaden kan väntas leda till skärpt konkurrens under åtskilliga år. Det finns dock knappast någon anledning att tro att lapplandsgruvorna inte skulle klara sig i denna konkurrens. Däremot kan man kanske förutse en minskad avkastning. Vad gäller herr Peterssons fråga om LKAB:s bolagsordning vill jag framhålla, att om det skulle bli aktuellt för LKAB att medverka i oljeprospekteringsarbeten kommer riksdagen att höras dessförinnan. Skulle behov visa sig föreligga av en prövning huruvida sådan verksamhet kan anses förenlig med bolagsordningen kan den ske i det sammanhanget.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Wickman för det positiva svaret på min interpellation. Svaret är — speciellt vad gäller LKAB:s deltagande i oljeletning — välgörande klart. LKAB kommer inte att syssla med sådana ting förrän beslut därom fattats i riksdagen. De återkommande pressuppgifterna att LKAB förberett oljeprospektering i Östersjön med vissa namngivna medintressenter är således helt grundlösa. Jag beklagar att de uppgifterna inte tidigare har dementerats av LKAB. Sedan vill jag gärna ge bakgrunden till min fråga hur handelsministern bedömer <avsättningsmöjligheterna för lapplandsmalmen i framtiden. I oktober 1966 utgav handelsdepartementet redogörelsen Statliga företag. I denna redogörelse kan man på s. 20 läsa följande: »LKAB exploaterar de stora järnmalmsförekomsterna i nordligaste Sverige. Gruvornas brytningskapacitet ligger nu vid drygt 21 milj. ton. Kapaciteten byggs fram till 1970 ut till 27 milj. ton.» Därefter följer en specificering av hur denna brytning fördelas på de tre gruvorna. I november i fjol, alltså månaden efter, uttalade LKAB:s direktör Arne Lundberg att 1966 års bokslut blir relativt hyggligt, men för 1967 måste LKAB räkna med en stark försämring. Låga priser och minskade leveranskvantiteter måste sätta sina spår, sade han. Exakt hur mycket leveranserna skulle minska visste han inte, men han räknade med en minskning på cirka 20 procent eller 4 miljoner ton. Direktör Lundberg påvisade att världens produktionsresurser nu är avsevärt större än tidigare och att de relativt sänkta fraktkostnaderna gjorde att det lönade sig att frakta malm till Europa från fjärran belägna länder. LKAB-chefen framhöll också att den fosforrika malmen — lapplandsmalmen är ju fosforrik — genom nya stålförädlingsprocesser blir mindre begärlig och måste säljas billigare. Han påvisade vidare att vi genom inflationen fått ett starkt försämrat konkurrensläge men hoppades att genom anrikning av malmen och kommande nya stålprocesser, gynnsammare för lapplandsmalmen, LKAB:s leveransmöjligheter med tiden åter skulle öka. Dessa båda uppgifter av handelsministern i oktober och LKAB-chefen i november förefaller mig något motsägande. Handelsministern talar om en kapacitetsökning upp till 27 miljoner årston och LKAB-chetfen räknar med en nedgång det närmaste året med 4 miljoner ton till cirka 17 miljoner ton — en neågång som senare möjligen kunde bemästras genom satsning på ytterligare anrikning och nya stålframställningsprocesser. Jag vill hoppas att statsrådet Wickmans glädjande positiva tro på lapplandsmalmens konkurrenskraft innebär att han räknar med att LKAB skall kunna öka malmbrytningen i den takt som handelsministern bedömde möjlig så sent som i oktober förra året. LKAB:s betydelse för näringslivet i Norrbotten och särskilt dess inland är utomordentligt stor. Det gäller inte bara företagets egna anställda utan i minst lika hög grad alla LKAB:s underleverantörer och alla deras anställda. Det är väl för övrigt dessa senare som fått de största sysselsättningsbekymren då LKAB:s leveranser minskat på grund av den hårdare utlandskonkurrensen — genom att det blivit »kallare vatten», som statsrådet Wickman vid något tillfälle uttryckt saken. LKAB har i det läget för att kunna sysselsätta den egna arbetskraften återfört till företaget arbeten för vilka man i ett tidigare konjunkturläge säkerligen av lönsamhetsskäl använt entreprenörer. Herr talman! Jag utgår från att den hoppfulla ton som statsrådet Wickman anslår när det gäller lapplandsmalmen bygger på realistiska bedömningar. Detta sammanfört med de uttalanden som gjorts om behovet av fortsatta förädlingsinsatser för att malmen skall få en större marknad ger mig anledning hoppas på fortsatt gynnsam utveckling för malmbrytning och malmförädling i Norrbotten.

Herr talman! Jag tror inte att det föreligger någon motsättning mellan handelsministerns uttalande i publikationen Statliga företag och LKAB-chefens uttalande. Handelsministern och LKAB chefen talar om olika saker. Leveranskapaciteten 27 miljoner ton är ju ett långsiktigt mål för utbyggnaden av gruvbrytningen i LKAB. Under vägen fram till denna kapacitetsökning — och det gäller även den takt i vilken man vill realisera ökningen — kan man utsättas för påfrestningar av den typ som vi för närvarande har upplevt. Bedömningen att det år 1967 skulle bli en nedgång med 4 miljoner ton tror jag dess bättre kommer att visa sig vara överdrivet pessimistisk. Men jag vill påpeka, så att inte herr Petersson läser in för mycket i mitt svar, att konkurrensförutsättningarna för malmexporten har förändrats, bl.a. av den rad orsaker som företagets verkställande direktör redovisat och som herr Petersson här återgav. Självfallet är det just därför så viktigt att företaget bedriver den väldiga och framgångsrika rationaliseringsverksamhet som sker.

En sak till vill jag korrigera. I mitt svar sade jag inte att uppgifterna om förberedelser till ett deltagande från LKAB:s sida i oljeprospekteringsföretag i Östersjön är grundlösa. Vad jag sade var att innan LKAB engagerar sig i detta företag kommer riksdagen att höras.

Herr talman! I fråga om oljeletningen i Östersjön vill även jag upprepa vad statsrådet Wickman sade, nämligen att »om det skulle bli aktuellt för LKAB att medverka i oljeprospekteringsarbeten kommer riksdagen att höras dessförinnan». Beträffande framtidsutsikterna för LKAB finns det alliså en bedömning av handelsministern, gjord i oktober, och en annan gjord av LKAB-chefen i november. Handelsministerns bedömning i oktober var inte, som jag uppfattade den, särskilt långsiktig, ty den talade om 27 miljoner årston 1970. Jag hoppades att statsrådet Wickman hade den meningen att man kunde räkna med att denna målsättning skulle kunna hållas. Jag skulle också kunna ur remissvaret läsa upp en del meningar som enligt min uppfattning tyder på en positiv tro på norrbottensmalmen, en tro som jag delar.

Herr talman! För vart och ett av de val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Listan upptar namn å så många personer, som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat, om jag vill redovisa en samlad plan över åtgärder i syfte att förebygga en ytterligare tillväxt av arbetslösheten och minska densamma samt om jag bedömer föreliggande och begärda medel för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder vara tillräckliga med hänsyn till arbetslöshetens tillväxt, däri inbegripet arbetslösheten bland kvinnorna. Herr Lorentzon har frågat, om jag vill ge en översiktlig redovisning av de åtgärder regeringen närmast planlägger för att minska arbetslösheten i norrlandslänen, såväl beträffande erforderliga beredskapsarbeten som åtgärder i syfte att på längre sikt förbättra sysselsättningssituationen i dessa landsdelar. Slutligen har herr Börjesson i Falköping frågat vilka omedelbara åtgärder regeringen avser att vidta för bemästrande av de ökade, akuta sysselsättningssvårigheter, som föranleds främst av företagsnedläggelser och driftsinskränkningar inom industrin. Den nedgång i efterfrågan på arbetskraft som kunde konstateras under år 1966 gav först under sista kvartalet några nämnvärda utslag i arbetslöshetstalen. Från kvartalsskiftet september/oktober 1966 steg arbetslösheten något starkare än vad som kan betecknas som normalt för säsongen. Antalet arbetslösa uppgick vid mitten av januari 1967 till 48 700 och steg ytterligare, med drygt 10 000, till slutet av månaden. Denna uppgång, som väsentligen berörde byggnadsfacken, får dock sättas i samband med väderleksförhållandena på räkningsdagen. I mitten av februari hade arbetslösheten gått tillbaka till ungefär samma nivå som vid mitten av januari. Vid mitten av mars hade arbetslösheten sjunkit med ytterligare 7000 men överskred dock fjolårsnivån med drygt 6 000. Arbetsmarknadsstyrelsen gjorde den 28 mars en extra arbetslöshetsräkning, varav framgick att antalet arbetslösa sjunkit med ytterligare några hundra. Hela antalet hos arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa var då 41 500. Jämfört med föregående år har det skett viktiga förskjutningar i sysselsättningsläget. Den brist på arbetskraft som tidigare präglade arbetsmarknadsläget i södra och mellersta Sverige, och då särskilt i storstadsområdena, har nu efterträtts av bättre balans och i vissa fall av ett visst överskott. Vidare kan det konstateras att arbetslösheten inom industrin, som under många år varit utomordentligt låg, nu ökat något. Siffrorna är dock fortfarande låga. Bland metallarbetarna, där dock en ökning skett, är t.ex. 1,4 procent av arbetslöshetskassans medlemmar utan arbete. Till en del sammanhänger den minskade sysselsättningen inom industrin med nedgången i byggnadsverksamheten. Den ökning av framför allt bostadsbyggandet som väntas under vårmånaderna medför ökad efterfrågan på arbetskraft inom byggnadsoch anläggningssektorn och även inom de branscher som levererar byggnadsämnen och inredning till bostäder. Vi kan alltså under de närmaste månaderna räkna med stigande sysselsättning. Den nivå som arbetslösheten har nått under vintern har emellertid krävt och kräver fortfarande ökade arbetsmarknadspolitiska insatser. Bland de åtgärder som har vidtagits eller beräknas komma att vidtas kan särskilt följande nämnas. Antalet sysselsatta i beredskapsarbete har jämfört med förra året ökat med 6 700. För denna ökade insats har tagits i anspråk vissa inte obetydliga besparingar på anslagen för beredskapsarbeten. Vidare har begärts anslag på tilläggsstat om sammanlagt 50 miljoner kr. Detsamma gäller omskolningsverksamheten, i vilken just nu deltar cirka 26 500 personer eller 6 000 fler än förra året. Kostnaden för denna intensifiering av omskolningen kan beräknas till 60 miljoner kr. För att underlätta placering av de arbetssökande bedriver arbetsförmedlingen ackvisition av lediga platser i näringslivet. Denna verksamhet har under februari och mars utökats till en riksomfattande kampanj för att få ett bättre urval av platser att erbjuda de arbetssökande hos förmedlingen. Speciell uppmärksamhet ägnas åt den äldre arbetskraften, vars sysselsättningsbetingelser i särskilt hög grad påverkas av omställningarna inom näringslivet. För att minska de äldres tveksamhet om den egna förmågan att tillgodogöra sig utbildning har generösa möjligheter öppnats till provutbildning inom omskolningens ram. I proposition nr 105 angående ytterligare anslag på tilläggsstat för detta budgetår har riksdagen före lagts vissa förslag som bl.a. syftar till att förbättra anställningsmöjligheterna för de äldre. Förslagen avser att med statsbidrag stimulera företag att utbilda äldre arbetskraft för bestämda arbetsuppgifter med sikte på fortsatt anställning i vederbörande företag samt att inlösen av egnahem i vissa fall skall kunna ske även utanför det nuvarande försöksområdet som utgörs av de fyra nordligaste länen. De åtgärder jag här har nämnt kommer givetvis i hög grad Norrland till godo. När det gäller åtgärder för att på längre sikt förbättra arbetsmarknadsläget i Norrland vill jag hänvisa till de lokaliseringspolitiska insatserna inom stödområdet, som till större delen innefattar norrlandslänen. De hittills vidtagna lokaliseringspolitiska stödåtgärderna har tillfört området ett stort antal nya arbetstillfällen, dels direkt vid de nyetablerade och utökade företagen, dels genom ökad efterfrågan på arbetskraft hos servicenäringar m.m. Med anledning av att en av interpellanterna särskilt har nämnt arbetslösheten bland kvinnorna vill jag understryka, att alla de åtgärder jag här har redogjort för syftar till att bekämpa sysselsättningssvårigheter bland både män och kvinnor.

Herr talman! Något svar på min begäran att regeringen skulle redovisa en samlad plan för åtgärder i syfte att förebygga en ytterligare tillväxt av arbetslösheten och minska densamma har inte givits i vad inrikesministern nyss har föredragit. Skälen härför är jag inte riktigt klar över, men de kan vara flera. De kan ha att göra med orsakerna till de ökade sysselsättningsproblemen för både arbetare och tjänstemän under det senaste halvåret. inom industrin och andra näringsgrenar? Händelseförloppet är inte bestämt bara av en kraft; flera har varit verksamma. Ett hårdare marknadsläge vid försäljningen av vissa av vårt lands produkter kan iakttagas. Kampen om marknaderna tillspetsas. En viss avmattning i de kapitalistiska konjunkturerna har också gjort sig märkbar. Vissa mera långsiktiga, strukturella förändringar har i detta läge framträtt på ett tydligare sätt än tidigare. Koncentrationsprocessen inom näringslivet fortsätter i snabb takt. Vissa företag får inte ut den beräknade profitkvoten. Men det finns också andra orsaker till sysselsättningssvårigheterna, orsaker som ingår i en allmän politik. Konjunkturdämpningen har ju delvis skett mycket medvetet. En ledande affärstidning satte för en tid sedan som rubrik: »Farlig arbetslöshet — eller nyttig?» Arbetsgivareföreningen har startat en stor kampanj mot den s.k. löneglidningen. Vissa kretsar, som är mycket bestämmande i de stora företagen, ser vad de kallar en bättre balans på arbetsmarknaden, d.v.s. ökad arbetslöshet, som ett viktigt medel för att hålla tillbaka lönestegringar. Regeringen har också mycket medvetet vidtagit åtgärder för att åstadkomma en planerad dämpning av efterfrågan på arbetskraft. Detta betyder i praktiken att man framkallar en viss arbetslöshet. Man kan möjligen mot denna bakgrund förstå att regeringen inte kan redovisa någon plan för att minska arbetslösheten. Här måste hos regeringspartiet finnas ett dilemma som är en följd av den politik man slagit in på. De fackliga organisationerna har av allt att döma icke accepterat denna politik, i varje fall inte dess verkningar i form av ökad arbetslöshet. Organisationerna och fackförbundspressen har mycket klart och bestämt sagt ifrån, att de inte godkänner vad som hänt i år. De har ställt kravet på en mera målmedveten näringspolitik. I en ledande artikel i Metallarbetaren uttrycktes det nyligen i dessa ord: »Det är gott och väl att Arbetsmarknadsstyrelsens chef i efterhand kan förklara varför den eller den åtgärden fått de eller de följderna. Bättre vore det dock om hela näringslivet målinriktades och styrdes — inte med sikte på vad som har hänt utan på vad som skall hända.» Ett skäl till att någon plan för att effektivt bekämpa arbetslösheten icke presenteras kan också vara underskattning av problemets allvarliga karaktär. Grundtonen i inrikesministerns svar är att man egentligen kan nöja sig med vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder i begränsad mening. Vi kan under de närmaste månaderna räkna med stigande sysselsättning, framhålles det. Jag hoppas att inrikesministern har rätt i denna bedömning. Även om den stora arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i vintras inte så mycket berodde på köld och snö utan mera på dålig kreditpolitik, betyder givetvis både säsongen och förändringar på kreditmarknaden en hel del inom denna bransch. Men någon betydande förbättring av sysselsättningen exempelvis bland byggnadsarbetare i Stockholm kan ännu inte iakttagas. Hittills i år har det faktiskt inte hänt så mycket som kunnat förbättra sysselsättningen och minska den totala arbetslösheten. Till de arbetslösa måste räknas inte endast de hos arbetsförmedlingen anmälda utan även de som deltar i beredskapsarbeten och omskolningskurser. Härtill kommer även ett antal som gått arbetslösa så länge att de blivit utstämplade. Om man räknar med samtliga dessa kategorier finner man att totalsiffran till och med är något högre i mars än i februari — den ligger bägge månaderna mellan 80000 och 90 000. Den minskning av antalet anmälda arbetslösa hos arbetsförmedlingen, som inrikesministern i sitt svar kallar att arbetslösheten har sjunkit, beror uteslutande på samhällets egna åtgärder i form av flera beredskapsarbeten och utökning av omskolningen. Dessa åtgärder är mycket betydelsefulla, framför allt för de människor de gäller, men jag tror att det är fel att ta deras verkan som intäkt för att läget blivit bättre i fråga om sysselsättningen. Det kan också erinras om att vi de tre senaste åren haft en för varje år ökad siffra även enbart för de vid arbetförmedlingen anmälda «arbetslösa. Marssiffran var 1965 27000, nästa år 35 000 och i år 42 000. Det totala antalet personer i vårt land som av olika orsaker inte kan få arbete eller inte kan få arbeta det antal timmar de vill och som brukar anses normalt är vida större än den siffra på närmare 90 000 som framkommer ur den vanliga arbetmarknadsstatistiken. Den omfattande arbetskraftsundersökning som statistiska centralbyrån gjorde hösten 1966 visade att det fanns inte mindre än 147 000 människor som kunde betecknas som latent arbetssökande, d.v.s. som skulle sökt arbete under mätveckan om de ansett sig kunna få lämpligt arbete på bostadsorten. Av dessa var den övervägande majoriteten kvinnor, i huvudsak gifta kvinnor. Härtill kommer 84 000 personer, som har deltidsarbete mindre än 35 timmar men som under mätveckan velat och kunnat ta mera arbete. Sysselsättningsproblemet rör alltså inte alls enbart de något över 40 000 hos arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa, som inrikesministern anför i sitt interpellationssvar. Det handlar i själva verket om över 300 000 människor, vilka nu inte har en sysselsättning som de själva anser tillfredsställande. Jag är förvånad över att inrikesministern i sitt svar inte tar upp frågan i hela dess vidd. Det är också anmärkningsvärt att i svaret inte finns något som helst försök till analys av orsakerna till det försämrade sysselsättningsläget eller av de olika grupper som inte har en tillfredsställande sysselsättning. Man bör inte förbise att det hos stora grupper av löntagare uppstod oro och fruktan för tryggheten i sysselsättningen när uppgifterna kom slag i slag om permitteringar och nedläggningar av industrier. Många människor har lång tid befunnit sig i den situationen att de efterfrågat arbete eller mera arbete. Det är betydande förluster som samhället gör genom att det icke kan bereda alla medborgare sysselsättning. Under den vecka i höstas när centralbyrån gjorde sin undersökning förekom ett arbetskraftsutbud av nära 7 miljoner timmar som samhället icke tillgodogjorde sig. Att jag i min interpellation särskilt nämnt = sysselsättningsproblemen = för kvinnorna är förestavat av att dessa i betydande utsträckning drabbas. Detta förbises ofta i debatten men framgår klart av centralbyråns arbetskraftsundersökning. Av de arbetslösa var enligt denna över hälften kvinnor, av de latent arbetssökande var över 85 procent kvinnor och av de heltidsarbetande som ville ha mera arbete var 70 procent kvinnor. Det verkar som om det gjordes alltför litet för att bereda dessa stora kvinnogrupper en tillfredsställande sysselsättning. Det förefaller också som om mycket mer allmänt måste göras för att klara sysselsättningsproblemen. Det är bra att omskolningskurserna blir flera och att speciell uppmärksamhet ägnas den äldre arbetskraften, men det räcker inte. Vad som bör göras? Det tiopunktsprogram som i fjol antogs av LO-kongressen innehåller en rad väsentliga krav. Fullfölj dem, så har vi hunnit ett gott stycke på vägen till den ökade trygghet som löntagarna har rätt att kräva! Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation.

Herr talman! Jag ber att till inrikesministern få framföra mitt tack för sva ret på min interpellation. Anledningen till att denna framställdes var den försämring av sysselsättningsläget, som då inträffat i vårt land och som gjort sig särskilt märkbar i Norrland. Rapporterna från olika länsarbetsnämnder i Norrland såväl som från arbetsmarknadsstyrelsen var inte optimistiska, snarare motsatsen. Arbetslöshetssiffrorna i norrlandslänen var höga. Därför läste man med förvåning årets finansplan, där det bl.a. heter att »en reduktion av de allmänna beredskapsarbetena förutsättes komma till stånd. Det är möjligt bl.a. med hänsyn till det förbättrade sysselsättningsläget i Norrland.» Givetvis tycker man att en ökad satsning på beredskapsarbetena skulle vara mer motiverad än en minskning av dessa. De senaste rapporterna från länsarbetsnämnderna i Norrland är över lag inte särskilt optimistiska.

De optimistiska tongångarna från regeringen i årets finansplan har inte infriats. Inrikesministern meddelade också i sitt interpellationssvar att man har begärt anslag på tilläggsstat på sammanlagt 50 miljoner kronor för ytterligare beredskapsarbeten. Att Norrland kommer i åtnjutande av en del av dessa pengar tar man för givet. Som framhålls i min interpellation kan en lösning av sysselsättningsproblemen i Norrland på längre sikt inte enbart ligga i ordnandet av beredskapsarbeten; här måste andra åtgärder till och en verklig planering på sikt, som kan innebära en reell förbättring av sysselsättningsläget i Norrland. Att företag lokaliseras till Norrland är givetvis glädjande tilldragelser, men tyvärr svarar de inte på långt när mot det föreliggande behovet. Därtill saknar vi den verkliga planeringen. Tillåt mig i detta sammanhang ta Ådalen som ett exempel på avsaknaden av planering. Ådalen upplever nu sedan en tid en sysselsättningskris som man inte har haft i detta land sedan 1930 talet. Enligt de senaste folkbokföringssiffrorna, hade endast 60 procent av befolkningen i arbetsför ålder förvärvsarbete. Nu är den siffran givetvis betydligt lägre efter alla de företagsnedläggningar som ägt rum i Ådalen under senare tid. Området hade och har fortfarande en ensidig basindustri med skogen som råvara. Vad man sedan länge behövt ha är en utvecklad metallindustri, men i stället för att göra en allvarlig satsning på en annan industri än skogsindustrin planerades och byggdes i början på 1960-talet en sötvattenstunnel som då beräknades dra en kostnad på omkring 40 miljoner kronor. Den utfördes som beredskapsarbete av norrlänningar litet varstans ifrån som hade arbete en tid med detta tunnelbygge. Under den tid som tunnelbygget fortskred meddelade vissa företag emellertid att de inte alls tänkte utnyttja detta sötvatten. Företaget lade ner driften. Folket i Ådalen ställer sig nu frågan, om de stora kostnader som staten den gången åtog sig i och med bygget varit den direkta orsaken till att staten numera ser sig tvingad att bevilja stora statliga lokaliseringslån, såsom exempelvis är fallet beträffande Svenska Cellulosa AB och även NCB. Utan dessa lån påstås ifrågavarande fabriker inte ha kunnat komma till stånd, och det skulle då givetvis ha blivit en allvarlig skandal, om den dyrbara sötvattenstunneln inte skulle ha kommit att få någon som helst uppgift att fylla. Nu ifrågasätts dock huruvida dessa fabriker, som skall nyetableras med hjälp av pengar från staten, i sin kommande produktion har särskilt starkt behov av det sötvatten som leds genom tunneln. En annan sak som i detta sammanhang upprör befolkningen i Ådalen är det faktum att, trots alla pengar från staten till dessa storföretag som jag här har nämnt, SCA och NCA, samhället inte erhåller någon som helst insyn i dessa företags skötsel. Måste det ändå inte vara på det sättet, att när samhället tillskjuter kapital till det privata näringslivet det också tar en direkt del av ansvaret för hur detta kapital i framtiden skall förvaltas? Skall samhället endast vara ekonomiskt stödjande utan att äga någon som helst insyn i företagen och utan möjligheter att kunna påverka dessa företags beslut och handlande? De stora bankernas ägare är inte lika blygsamma som regeringen när de tillskjuter kapital till företagen: de kräver sin rätt att vara med och bestämma. Regeringen frånhänder sig däremot denna rätt. Det gör man exempelvis när det gäller företag som SCA, som har uppträtt mycket brutalt tidigare och som gör det fortfarande. Samtidigt — för att ta ett exempel — som SCA erhöll dessa 80 miljoner kronor i lokaliseringslån och kungjorde planerna på att bygga ett pappersbruk i Kramfors, som skall bli färdigt någon gång 1972, meddelade bolagets direktör Eije Mossberg, att nu skulle plattfabriken i Kramfors nedläggas varigenom 90 arbetare skulle bli arbetslösa. Dem kunde inte SCA ta hand om. Bolaget håller på att rationalisera bort en hel del av sina anställda, och ansvaret för dessa, sade Eije Mossberg, måste samhället ta på sin lott. Bolaget kunde åtminstone ha visat den generositeten att inte, såsom nu skett, lägga ned plattfabriken och avskeda 90 man i midsommar, när inte något arbete finns i Kramfors och Ådalen, utan vänta med avskedandet till dess spadarna satts i jorden för byggande av den nya fabriken, men det gjorde inte bolaget. Ansvaret för de avskedade överlämna des helt till samhället — nu som tidigare. När skall för övrigt företagsnedläggningarna i Ådalen ta slut? Företagsnedläggningarna där under omkring ett år har resulterat i att omkring 1200 fått sluta sina anställningar, och andra företag står i tur. Exempelvis Utansjö med sin låga massaproduktion kan väl knappast fortsätta någon längre tid. Enligt uttalande av länets landshövding Hjalmar Nilsson för en publikation får Ådalen uppleva sin sågverkskris nr 2 om endast några år. Av de sex exportsågverk som nu finns i Ådalen kommer de flesta att försvinna om några få år. För ett område som Ådalen borde det givetvis ha funnits en plan för sysselsättningsoch lokaliseringspolitiken sedan länge. Det är exempelvis åtskilliga år sedan man inom skogsindustrin var på det klara med att en omfattande rationalisering måste komma till stånd med företagsnedläggningar som följd. Ådalen var i detta fall synnerligen känsligt. Någon planering från statsmakterna har tidigare inte funnits. Hur är det i dag och med sikte på framtiden? Av inrikesministerns svar att döma föreligger inte någon planering för Norrland i de frågor det här gäller. Men hur är det för vissa områden? Ådalen är i stort behov av en utvecklad verkstadsindustri med tanke på den slagsida en ensidig skogsindustri ger Ådalen. Och vidare, vilka planer föreligger för utveckling av de statliga industrierna i Norrbotten, vilket område även är i starkt behov av en större verkstadsindustri? Lokaliseringspolitiken i Norrbotten liksom i övriga delar av landet har givetvis lindrat sysselsättningssvårigheterna, även om det är ett faktum att 10 000-tals norrbottningar har måst resa söderut och att det fortfarande är en arbetslöshet på omkring 20000 personer, om man här inräknar den dolda arbetslösheten som i stor utsträckning utgöres av kvinnor. Rationaliseringarna 1 skogen och i gruvor har minskat arbetarantalet med flera tusen man.

Regeringen kan väl knappast göra något åt konkurrensen från Amerika och andra kapitaliststater. Däremot måste det väl ändå anses vara en skyldighet för regeringen att ingripa mera energiskt för att ordna annan sysselsättning åt de norrbottningar som trängts bort av denna anledning. I dag meddelar tidningarna att Luleå varv måste slå igen driften till följd av en konkurs som väntas inom två dagar. 50 man har redan avskedats och nu hotar samma öde ytterligare 100. Diskussionen om denna nedläggning har pågått länge, och jag förutsätter att regeringen är förvarnad. Jag vill därför uttala den förhoppningen att regeringen kommer att ingripa, så att detta företag, som är ett av de större inom Norrbotten, kan fortsätta. Anledningen till nedläggningshotet är nämligen enligt uppgifter i pressen inte brist på arbete utan likviditetssvårigheter och otidsenlig organisation.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
Det ena företaget efter det andra har varslat om nedläggning eller driftsinskränkningar vilket betyder hot om arbetslöshet, och sysselsättningssituationen har under det senaste året varit betydligt sämre än tidigare. Antalet driftsinskränkningar var 1965 189 men i fjol 563. De berörda arbetstagarnas antal ökades från cirka 2000 till över 20000. även i år kan företagsnedläggningarna och driftsinskränkningarna bli mycket omfattande, att döma av de varsel som givits. Vid näringslivets strukturomvandling är det helt naturligt att en del företag, som inte har tillräckliga förutsättningar för sin produktion, ej kan bestå i konkurrensen här hemma och på världsmarknaden utan måste lägga ned driften. Detta är ju en väg till ökad effektivitet i näringslivet och därmed också till ett högre välstånd. Men jag kan inte komma ifrån att vissa nedläggningar varit onödiga — en följd av den politik som regeringen fört. Regeringens skatte politik och ekonomiska politik — och däri innefattas inte minst de tafatta tagen i kampen mot inflationen — har inneburit att i åtskilliga fall även företag med goda utvecklingsmöjligheter måst lägga ned driften, vilket i många fall kan innebära att arbetskraften får flyttas om till mindre väsentliga och produktiva sysselsättningar. Det är riktigt att sysselsättningsläget säsongsmässigt blivit något bättre under den allra senaste tiden, men fortfarande har vi en förhållandevis hög arbetslöshetssiffra, och lämnade varsel om nedläggningar och driftsinskränkningar inger oro för framtiden. Det finns enligt min mening anledning att försöka att effektivt upprusta beredskapen mot arbetslöshetshotet för att öka tryggheten och säkra sysselsättningen. Inrikesministern hänvisar i sitt svar till den proposition, som regeringen nu lagt fram med förslag om tilläggsanslag till arbetsmarknadspolitiken, och erinrar särskilt om att man nu är beredd att vidta särskilda åtgärder för den äldre arbetskraftens sysselsättning. Denna fråga var ju aktuell redan i fjol när riksdagen hade att fatta beslut om riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken. Det är naturligtvis att hälsa med tillfredsställelse att regeringen i år är beredd till ett initiativ. Det sistnämnda får jag väl uppfatta som det direkta svaret på min fråga om mera omedelbara åtgärder, men jag är inte övertygad om att det är tillräckligt med tanke på det arbetsmarknadsläge som vi nu har att motse, utan troligen finns det anledning att överväga även andra åtgärder. Är regeringen t.ex. beredd att pröva möjligheten att i erforderlig utsträckning frisläppa investeringsfonderna? Särskild vikt vill jag fästa vid ytterligare insatser i form av en aktiv lokaliseringspolitik och då inte bara i fråga om det s.k. stödområdet utan också då det gäller andra delar av vårt land där människorna drabbas av sysselsättningssvårigheter. Jag tror att det är nödvändigt att med det snaraste väsentligt öka möjligheterna att få lokaliseringslån.

Herr talman! Herr Hermansson hade, efter vad jag förstår, gärna sett att jag lämnat en mer allmän översikt över och samlad plan för vår bedömning av konjunkturläget och de åtgärder vi avser att vidta. Men en redovisning av den ekonomiska politiken och konjunkturläget samt av vår bedömning för den närmaste framtiden kommer ju att lämnas i den reviderade nationalbudget som föreläggs riksdagen någon gång i maj. Vi får då tillfälle till en allmän diskussion. Jag har bedömt det så att herr Hermansson framställt sin interpellation därför att han ville ha ett besked om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att komma till rätta med den växande arbetslöshet som redovisas. Tyvärr har det tagit litet lång tid innan jag haft tillfälle att besvara dessa frågor, men detta har också gett mig möjligheter att redovisa en något mer samlad bild av utvecklingen under de senaste månaderna. Utvecklingen under dessa månader har väl i stort sett varit densamma som under föregående år, även om arbetslösheten har varit något mindre. Sysselsättningsstörningarna under vintermånaderna efterträds nu, på grund av uppgången i bostadsbyggandet och byggnadsverksamheten över huvud taget, av en sakta ökning av efterfrågan på arbetskraft, och detta påverkar självfallet arbetsmarknadsläget i år liksom under tidigare år. Vad som naturligtvis ger anledning till alldeles speciell uppmärksamhet är det faktiska förhållandet att vi t.ex. inom verkstadsindustrin har en relativt hög arbetslöshet. Arbetslöshetssiffran är visserligen inte högre än 1,4 procent av antalet medlemmar i arbetslöshetskassan, men eftersom denna siffra ligger ganska konstant sedan några månader tillbaka, ger den anledning till alldeles speciell uppmärksamhet. Den senaste ekonomiska månadsöversikten visar trots allt en viss ökning av industriproduktionen. Ökningen i januari 1967 är en knapp procent i förhållande till januari 1966. Det är inte mycket, men det är ändå en ökning. Däremot ligger siffran för sysselsättningen inom industrin vid samma tillfälle omkring 4,5 procent under motsvarande siffra för ett år sedan. Vi har alltså haft en fortsatt tillväxt av vår produktion men en minskning av sysselsättningsgraden.

Jag vill klart fram hålla att vi inte har underskattat de problem som vi har framför oss. Men å andra sidan får man inte heller överbetona dem. Det är nödvändigt att man verkligen kan göra en så noggrann bedömning av konjunkturutsikterna som möjligt. De senaste rapporterna från arbetsmarknadsstyrelsen, inhämtade från länsarbetsnämnderna, visade på en optimism som naturligtvis inte får pressas för mycket eller tolkas alltför vidlyftigt. Men de närmaste månaderna — d. v. s. våren och sommaren — kommer av allt att döma att ge en väsentligt större efterfrågan på arbetskraft, d.v.s. väsentligt ökade möjligheter till sysselsättning. Det är svårare att bedöma utvecklingen för den tid som kommer därefter, hösten och den kommande vintern. Vi ser hela det problem vi står inför såsom utomordentligt allvarligt. Det är nödvändigt att vi noga följer utvecklingen och gör de analyser som kan göras. Probiemet är självfallet allvarligt, inte minst för dem som drabbas av arbetslösheten. Nedläggningar och permitteringar skapar givetvis oro, både hos dem som drabbas och hos dem som har arbete. Ovissheten och känslan av att något kan inträffa är ju i ett nötskal de anställdas bekymmer. Även om vi skulle grundlagfästa rätten till arbete, så kan man av förklarliga skäl aldrig komma dithän att man kan ge alla säkerhet för att de skall få förbli vid sin arbetsplats. Man kan alltså aldrig skapa rätten till arbetsplatsen, om jag får uttrycka mig så. Samhällets bistånd till den enskilde blir ständigt aktuellt när en friställning sker. Det är ju den problematik som vi möter nu, som vi har mött tidigare och som vi kommer att möta också i framtiden. Det är därför jag har velat göra detta till en huvudfråga i den debatt vi just nu för. Till att börja med drabbas ju den som blir arbetslös av inkomstbortfall. Det gäller då att kompensera detta genom arbetslöshetsför säkring och kontantstöd. Det senare kan utgå till grupper som inte är anslutna till en arbetslöshetskassa. Frågan om arbetslöshetsförsäkringen skall göras obligatorisk utreds av en speciell utredning, och vi får väl avvakta resultatet av denna utredning innan vi går längre i den bedömningen. Jag vill ändå ta upp kontantstödet. I vissa lägen är det nämligen omöjligt att ordna beredskapsarbeten. Det kan bero på att det gäller äldre arbetskraft, det kan bero på väderleksförhållanden o. s. v. Man kan inte ställa de människor som drabbas utan möjlighet till kompensation för inkomstbortfall.

Det är mycket viktigt att dessa frågor snabbt utredes, så att vi får ett sakligt underlag för att bedöma dem. Det är ett led i försöken att skapa ökad trygghet och minska oron hos framför allt de äldre. För det andra är det våra myndigheters — och då främst arbetsförmedlingarnas — uppgift att försöka anvisa nytt arbete. Ofta är detta omöjligt på annat sätt än att vederbörande byter yrke, och där kommer omskolningen och omflyttningen in i diskussionen. För de verksamheterna bär samhället i dag huvudparten av kostnaderna. Och det är inte på något sätt märkligt, herr Hermansson, att antalet deltagare i våra omskolningskurser ökar. Vi förutser att omskolningsverksamheten kommer att öka även i ett normalt konjunkturläge — ja, även i ett högkonjunkturläge. Vi räknar med att antalet deltagare i omskolningskurserna kommer att ligga på omkring 80000 om året i början av 1970-talet. Och det tycker jag är ett glädjande fenomen. Människor skall ha valmöjligheter. Man skall inte vara bunden vid ett yrke, som man kanske av en ren tillfällighet en gång i tiden valde. Om förhållandena ändras eller önskemålen går i annan riktning, skall det vara möjligt att genom omskolning komma in i en annan verksamhet. Omskolningen kan också vara en mycket effektiv åtgärd när vi vill angripa låglöneproblemet. Då utbildas arbetskraft som i dag sysselsättes inom låglöneyrken så att de kan gå över till bättre betalda arbeten, där vi även i nuvarande läge har en viss brist på arbetskraft. Herr Börjesson i Falköping sade att en del nedläggningar är onödiga och att det förekommit omflyttning till mindre tillfredsställande arbeten. Det är möjligen riktigt. Men i huvudsak har omflyttningen ändå gått från sämre till bättre betalda arbeten. Det är också en uppgift som vi skall ta itu med, att befrämja och stimulera utvecklingen av den industri och de områden som kan erbjuda människorna en bättre arbetsinkomst. Den fackliga rörelsen har också accepterat strukturomvandlingen och nedläggningen av vissa företag, under den förutsättningen att samhället försöker bereda arbete i bättre betalda yrken. Vi kan alltså räkna med höga siffror för de människor som deltar i omskolningsverksamheten. Klart är väl också att de som nu är sysselsatta i beredskapsarbeten är väsentligt fler än för ett år sedan. Det hör samman med de nedläggningar som förekommit. Men herr Hermansson ville gå litet längre. Han sade att utöver dem som är direkt registerförda som arbetslösa eller ingår i omskolningskurserna eller deltar i beredskapsarbeten har vi ett betydande antal undersysselsatta, alltså människor som inte har någon möjlighet att få den sysselsättning de efterfrågar. Antalet sådana människor beräknas uppgå till omkring 300 000, sade herr Hermansson. Ja, jag har sett den siffran tidigare, och jag underkänner den inte. Men vad är det för problem vi där möter, och vilka människor gäller det? Det är en del människor i våra glesbygder som inte vill flytta och som befinner sig i en sådan ålder att vi inte heller kan begära att de skall flytta. Det är i huvudsak gifta kvinnor, som av skilda omständigheter är bundna till de orter där de nu bor och där det inte erbjuds någon heltidssysselsättning eller något deltidsarbete, som de kanske skulle kunna efterfråga. Där har vi alltså de stora reserverna eller resurserna. Men vi hade dem också för fem år sedan, när vår industri samtidigt hade en efterfrågan, som vi inte kunde täcka, på 25000 å 35 000 människor. Vad är då det problemets innersta kärna? Det är egentligen fråga om att planera, att bryta ensidigheten i näringslivet inom vissa områden av vårt land. Det skall inte råda någon tvekan om att det är den stora uppgiften — att engagera den arbetskraft som utgör en så betydande resurs. Det gäller i stor utsträckning en aktiv näringspolitik med utnyttjande av alla de medel och resurser som kan stå till förfogande, självfallet inkluderande lokaliseringspolitiken. Men jag tror att vi då också måste vara realister och säga oss att den lokaliseringen måste göras till industriregioner. Vi kan inte ta hand om denna arbetskraft överallt där vi träffar på den, utan vi får bygga upp industriregioner, och det bör gå i Norrland lika väl som i Mellansverige och södra Sverige. Jag är inte ängslig för den möjligheten, ty det visar sig att det går att påverka företagen i deras lokaliseringsval. Men det går inte att påverka dem till vilken lokalisering som helst — det visar resultatet av ansträngningarna att få företag till det norrländska inlandet. Men det bör som sagt vara möjligt i de framväxande <industriregionerna, också i Norrland, att erbjuda ett större urval av industrier och av sysselsätt ningsmöjligheter. Först när vi kommit dihän tror jag att vi kan engagera stora delar av de 300 000, som herr Hermansson talade om. Man kan nämligen inte bara flytta dem dit där arbetstillfällen finns. I lika hög grad gäller det att flytta arbetet närmare de platser där människorna finns. Det tillhör givetvis den stora uppgiften. Detta gäller också begränsade delar av vårt land där vi nu har de största sysselsättningssvårigheterna. Ådalen har nämnts. Det gäller också Dalsland, boråsregionen och uddevallaregionen. Jag skulle vilja säga till herr Lorentzon att vi självfallet ser som den väsentliga uppgiften att åstadkomma en differentiering av industrier i ådalsdistriktet. Vi måste bryta den utveckling som pågått där och som inneburit att industrin i huvudsak har baserats på råvarutillgångarna, dvs. skogsindustrierna. De är värdefulla, och jag tror att om vi kan lösa problemen för Cellulosabolaget och Norrlands skogsägare, så har vi två stora industriella enheter, lokaliserade till Kramfors. Det är möjligt att det i spåren av denna utveckling kan bli fråga om ytterligare nedläggningar av äldre industrier — därvidlag delar jag herr Lorentzons uppfattning. Jag har sagt tidigare och upprepar här att jag tror att dessa två enheter som basindustrier är utomordentligt värdefulla också för framtiden. Men det räcker inte. Till detta måste komma andra industrier, inte minst verkstadsindustri. Jag hoppas fortfarande att de seriösa förhandlingar, som nu pågår med två stora verkstadsindustrier, skall leda till att sysselsättning kan beredas åt omkring 150 respektive 250 personer. Jag hoppas att dessa lokaliseringar, i det ena fallet en nylokalisering och i det andra fallet en omlokalisering, verkligen skall lyckas — förutom det arbete som redan pågår beträffande smärre industriella enheter. Jag tror alltså på möjligheten att klara ådalsproblemen inte bara i nuet utan också i framtiden genom en mera differentierad industri. Jag tror också på att det skall bli möjligt att klara problemen i Dalsland på detta sätt, men jag skall inte nu gå närmare in på det ämnesområdet. Jag har bara velat ange principen, och jag har ingen annan mening än herr Lorentzon: det gäller att åstadkomma en differentiering för att få arbetskraften engagerad och sysselsatt. Genom den <strukturrationalisering som vi upplevt under lång tid — men som är aktivare nu i samband med marknadsproblemen och konkurrensproblemen — ställs vi naturligtvis inför en rad nya frågor. Herr Hermansson uppehöll sig vid den saken, och hans resonemang är riktigt — jag har ingenting att erinra mot det. Det är de problem som uppstår för den äldre arbetskraften där företag läggs ned — de människor som vi inte kan flytta och inte begär skall flytta, de som inte gärna kan eller inte önskar omskolas och där beredskapsarbeten kanske inte är så lämpliga. Vi måste i sådana fall bygga upp skyddad sysselsättning, att anordnas om möjligt även i de lokaler som blir tomma sedan ett företag läggs ned. Det är alltså fråga om en samhällets beredskapspolitik, som måste kompletteras i vissa fall av avtalspolitiken. Jag nämner därvidlag endast avgångsvederlaget. I fråga om samhällets vilja och samhällets förmåga att ingripa och ge den enskilde som råkar i svårigheter den erforderliga hjälpen får det inte råda något tvivel. De ekonomiska resurser som skall till måste vi skaffa fram. Och jag har velat säga i min redovisning att vi har följt utvecklingen och vidtagit de nödvändiga åtgärderna — det gäller arbetsmarknadsstyrelsen och det gäller länsorganen — för att bistå enskilda människor i deras svårigheter och naturligtvis även bistå kommunerna. Oron hos den enskilde föranleds inte sällan av en otålighet inför vad som åtgöres. Man vill naturligtvis ha företag lokaliserade så skyndsamt som möjligt, och många bortser i det sammanhanget från de svårigheter som naturligtvis alltid föreligger då det gäller att omlokalisera en verksamhet. Det krävs ofta långa förhandlingar och utredningar innan vi kan komma dithän att en omlokalisering blir resultatet. — Vi har med några av de aktuella företagen haft många diskussioner, och det har företagits utredningar om transportkostnaderna och deras betydelse, varvid vederbörande ställt sig tveksamma. Ibland går det att med ett något ökat lokaliseringsstöd eliminera denna faktor, men det går inte alltid. Jag skulle alltså vilja säga att då det gäller lokaliseringen och de diskussioner som äger rum måste vi ha tålamod.

Det kan inte föreligga oöverstigliga svårigheter att få till stånd en bedömning av vad som inträffat och kommer att inträffa inom skogsindustrin. Jag kan inte heller säga annat än att många företagare har en överdriven ängslan för att varsla tidigt. Man tror att arbetskraften kommer att flytta och att man skall tvingas lägga ned verksamheten tidigare än vad som vore önskvärt. Billerudskoncernen, som tre år i förväg varslade om de nedläggningar som skulle komma, kan nu redovisa mycket goda erfarenheter därav. Detta har givit myndigheterna tid till överläggningar om omlokalisering av företag. Arbetskraften har fått klart för sig att något är på väg, och den har därför inte rusat ifrån företaget utan avvaktat vad som skulle komma att hända. På ett par av de platser, som i detta ärende är aktuella, har det varit möjligt att genom omlokaliseringar lösa sysselsättningsproblemen. Vi har för avsikt att ta upp överläggningar med arbetsmarknadens parter om detta, framför allt för att få en väsentligt längre varseltid, så att nödvändiga åtgärder skall kunna vidtagas för att möta de nedläggningar som naturligtvis också i framtiden kan komma att bli aktuella. Jag tror att vi måste vara på det klara med att med en aktiv näringspolitik, med den föreslagna investeringsbanken som ett av leden, kommer vi att påskynda strukturrationaliseringen. Detta kan vi inte se något ont i under förutsättning att samhället är berett att gå in med all det stöd som är erforderligt till dem som kommer i kläm under en sådan omställningsprocess. Herr talman!

Herr talman! Även om jag inte har frågat därom, så hade det varit värdefullt om regeringen kunnat anvisa en samlad plan för lösande av den uppkomna arbetssituationen och för att komma till rätta med eventuella permitteringar och driftsnedläggelser. Nu är det många som har den uppfattningen att regeringen har blivit tagen på sängen.

Det är en väg till ökad effektivitet i näringslivet och därmed också till ett ökat välstånd. Nu är det tyvärr så att det finns företag, som på grund av kostnadsläget och kreditrestriktionerna har drabbats av problemet att inte kunna fortsätta driften utan tvingas lägga ned densamma. Det är angeläget att betona att alla erforderliga omställningar skall företagas så smärtfritt som möjligt. Den äldre arbetskraften, som inte har så lätt för omskolning måste få hjälp till en meningsfullare sysselsättning. Det gäller att de som blir offer för en ny arbetsmarknadspolitik får behålla tillfredsställelsen av att få arbeta och tjäna sin lön. Herr talman! Jag bad i en fråga till inrikesministern att få veta möjligheterna till ett ökat lokaliseringsstöd till de orter i vårt land, som ligger utanför stödområdena. Jag bad också om att inrikesministern skulle lämna besked om möjligheterna att få använda investeringsfonderna i vissa speciella fall. Jag väntar om möjligt att få svar på dessa frågor.

Herr talman! Av interpellationssvaret och även av statsrådets ytterligare inlägg får man en känsla av att regeringen trots allt blivit överrumplad av den situation som råder och av det allvarliga varsel som störningarna på arbetsmarknaden ger. Statsrådet Johansson har såvitt jag kan bedöma sett alltför optimistiskt på arbetsmarknadsläget. Enligt interpellationssvaret har arbetslösheten minskat från 60 000 i slutet av januari till 40 500 i mars månad. Detta innebär dock en ökning av 6 000 å 7 000 arbetslösa jäm fört med förra årets siffror. Härtill kommer ökningen av antalet i beredskapsarbeten sysselsatta med 6 700, liksom en ökning med 6 000 av dem som genomgår omskolning. Om vi sålunda betraktar de direkt registrerade arbetslösa, de i beredskapsarbeten sysselsatta och dem som går på omskolning, blir antalet direkt eller indirekt arbetslösa betydligt högre än vad som framgår av interpellationssvaret. Därtill kommer säkerligen ett icke oansenligt antal människor som inte har registrerat sig. En sammantagen ökning av cirka 20 000 personer är för lågt i förhållande till föregående års siffror. Ökningen är enligt vad jag kan förstå betydligt högre, och den nu uppgivna siffran motsvarar inte verkligheten. Jag tror att detta är ett allvarligt observandum som regeringen noggrant borde studera och beakta, Siffrorna är emellertid utslagna över hela landet. En del bygder har mindre känning av arbetslösheten under det att läget är betydligt allvarligare i andra bygder. Jag vågar faktiskt säga att det finns bygder där läget är nästan katastrofartat. I sådana bygder där textiloch konfektionsindustrierna dominerar är läget särskilt allvarligt och bekymmersamt. Detta utgör visserligen ingen anledning att upprepa den debatt som vi hade i denna kammare för några veckor sedan med anledning av textilkrisen, men jag vill ändå understryka nödvändigheten av att regeringen omprövar sitt ställningstagande till textilkrisen och textilfrågorna för att finna en formel som ger möjlighet för textilbygderna att leva vidare. I teoretiska spekulationer kan det förefalla vara lätt att förflytta en hel bygd, när en textilindustri läggs ned, men i verkligheten går det inte. Jag har färska exempel härpå från min hembygd. De människor som där beröres är i åldern 50—60 år. De har byggt sina egnahem och så att säga rotat sig i bygden. Omställningsstöd och förflyttningar är naturligtvis ett led i kampen mot arbetslösheten, men vi får inte behandla människor som kollin och bara förflytta dem. En omprövning av regeringens ställningstagande i dessa frågor bör sannolikt aktualiseras. Det gäller skyddet mot dumpingimporter och en ökning av 1okaliseringsstödet. En differentiering av näringslivet, som blir en följd av ett lokaliseringsstöd, bör givetvis också komma med i bilden. Jag förutsätter att regeringen med all kraft försöker rädda de bygder som nu håller på att spolieras. Statsrådet säger att dessa planeringar tar lång tid. Det är riktigt och under tiden kommer allvarliga förändringar att inträffa inom näringslivet. Jag tror att det går att i akuta situationer vidta åtgärder som verkar snabbt, och jag hemställer att statsrådet Johansson tillsammans med de övriga regeringsledamöterna prövar vilka ställningstaganden som kan bli nödvändiga.

Herr talman! Ett par frågor som har anknytning till den nu pågående debatten har föranlett mig att begära ordet. De har inte berörts i interpellationssvaret men är högst aktuella i detta sammanhang. Inrikesministern påpekar i interpellationssvaret att lokaliseringspolitiken har haft stor betydelse för att öka sysselsättningen. Detta gäller inte minst Norrland. Personligen vill jag uttala min glädje över att det nu måste anses ådagalagt att lokaliseringspolitiken, som vi från vårt håll länge har arbetat för, verkligen har stor betydelse. Det är då väsentligt att lokaliseringspolitiken får de medel som erfordras för att den skall kunna bli framgångsrik. Speciellt har lokaliseringslånen efterfrågats. Under det senaste året har dessa lån begärts i mycket stor utsträckning även från orter utanför stödområ det. Enligt en uppgift, som jag fick aildeles nyss, har inte mindre än 73 800 000 kronor av lokaliseringslånen gått till områden utanför stödområdet. Om jag inte är fel underrättad har dessa dispositioner huvudsakligen gjorts under 1966. Det beror förmodligen på företagsnedläggelserna utanför stödområdet, där lokaliseringspolitiken nu främst skall användas som ett samhällspolitiskt medel. Jag vill alltså vid detta tillfälle konstatera att lokaliseringsmedlen är disponerade för detta år. Det har förekommit tidningsuppgifter om att cellulosaindustrin och = sågverksindustrin skall kunna påräkna lokaliseringslån till mycket stora belopp, som inte ryms inom de ramar som är fastlagda av riksdagen för varje budgetår. I den propositionsförteckning som är daterad den 23 mars finns ingen upplysning om huruvida inrikesministern har tänkt lägga fram tilläggsförslag, så att dessa eventuella utfästelser kan infrias. Det måste väl nu stå klart att de pengar som har beslutats för femårsperioden är otillräckliga — det har vi påpekat tidigare. Inrikesministern sade till mig i en debatt i höstas att lokaliseringspolitiken inte skulle hindras av brist på medel. Om jag har läst statsverkspropositionen rätt, förutsätter inte statsrådet att den möjlighet som har funnits tidigare till överdragning av lokaliseringsbeslut utöver den ram som riksdagen fastställt för det aktuella budgetåret skall få gälla för budgetåret 1967/68. Detta föranleder mig att vid detta tillfälle ställa frågan till inrikesministern hur han har tänkt sig att infria löftet om att lokaliseringspolitiken inte skall hindras av brist på medel, när nu medlen ändå tycks vara i stort sett förbrukade.